Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Motivet för att ställa min fråga har varit att inför allmänheten visa att beslutande och anslagsbeviljande myndigheter ägnar skärpt uppmärksamhet åt de problem, som sammanhänger med inträffade händelser — i detta fall Arlandaolyckan. Det är helt riktigt att vi här i landet följt ICAO:s standardbestämmelser och rekommendationer. Men efter vad som nu inträffat frågar man sig om dessa bestämmelser är tillräckliga. Det synes onekligen vara så att Arlanda är för dåligt utrustat i fråga om säkerhetsoch spaningsutrustning. Brist på markradar, krysspejl och <närstationerad räddningshelikopter föreligger enligt min uppfattning. Vi skall självfallet inte föregripa haverikommissionens rapport eller luftfartsverkets utredning om säkerhetsutrustning och räddningsrutiner. Men så mycket skall vi väl ändå våga uttala som att vi är beredda att ställa erforderliga medel till förfogande för att förbättra utrustningen och spaningsmöjligheterna. Jag är beredd härtill och hoppas verkligen att kommunikationsministern också är det.

Herr talman! Flygolyckan vid Arlanda var inte bara en tragedi genom att ett antal människor omkom, utan också en chock för allmänheten. Olyckan avslöjade en häpnadsväckande brist på katastrofberedskap. Det är inte att undra på att flygpassagerare frågar sig varför det dröjde så länge innan vraket hittades. Detta var bakgrunden till att jag ställde min fråga till kommunikationsministern. Jag tackar för svaret. Det är uppenbart att man, utan att avvakta några utredningar, har anledning att påtala behovet av en förstärkt utbildning för flygtrafikledarna. Vi vet att de militära befattningshavarna är bättre utbildade än de civila; och det gäller inte bara grundutbildningen, utan framför allt är de förra mer tränade i att agera snabbt vid katastrofer. Vad som behövs är, tror jag, inte bara en kraftig förstärkning av grundutbildningen. Ännu viktigare är en kontinuerlig träning med deltagande i realistiska räddningsövningar. För att man skall ha möjlighet att agera rådigt i en katastrofsituation krävs att man inte handlar i panik. Det förutsätter i sin tur att man ständigt har övningar där man tvingas att fatta snabba beslut och sedan analyserar om man har vidtagit de riktiga åtgärderna. Det är önskvärt att initiativ för att stärka utbildningen tas så snart som möjligt. Av tidningsuppgifter att döma finns det ännu inte nödradio i alla svenska flygplan som för passagerare. Det finns tydligen inte heller några överenskommelser på den punkten, som gäller utländska flygplan vilka trafikerar svenska flygplatser. Vidare tycks det inte finnas någon internationell överenskommelse om normer för hur en sådan nödradio skall vara beskaffad och fungera. Det är möjligt att man borde överväga om inte luftfartsverket skulle ta initiativ för att åstadkomma någon internationell konvention på den punkten. Det är bland annat angeläget att man utan svårighet kan identifiera nödradiosignalerna när de kommer fram. En annan faktor som diskuterats, inte minst i pressen, är helikopterberedskapen. Vi är tydligen alltför klent utrustade när det gäller antalet helikoptrar som finns i beredskap i Stockholmsområdet. Man undrar i detta sammanhang om en tillfredsställande samordning förekommer mellan de militära och de civila helikoptrarna och mellan flygtrafikledarna på Bromma och Arlanda. Det kan väl inte vara så att man förbereder en ytterligare försämring när det gäller helikopterberedskapen? Herr talman! Om inte annat hoppas jag att de av mig framförda synpunkterna och frågorna kan förmedlas till luftfartsverket, vars rapport vi motser med intresse,

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av näringsfrihetsombudsmannens skrivelse med begäran om att lämpliga åtgärder snarast möjligt vidtas för att, framför allt i Storstockholm, åstadkomma från konkurrensoch konsumentsynpunkt mera tillfredsställande förhållanden på taxiområdet. Näringsfrihetsombudsmannens skrivelse har av mig överlämnats till utredningen rörande företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken, som också behandlar formerna för taxitrafiken. Utredningen skall utarbeta förslag till åtgärder, som kan främja en från samhällsekonomisk synpunkt förbättrad företagsstruktur och som därmed bl.a. kan leda till rationellare transporter. Arbetet inom utredningen skall bedrivas så att underlag för ställningstaganden kan redovisas så snart som möjligt. Några andra åtgärder i anledning av skrivelsen anser jag för närvarande inte böra vidtas.

Herr talman! Den situation som har föranlett min enkla fråga torde vi alla väl känna till. Jag förmodar att ingen har undgått sitt öde när det gäller att på en gata i Stockholm försöka få tag på en taxi eller, vilket torde vara ännu svårare, att komma fram till Taxis växel och få ett annat svar än att alla bilar är upptagna. Det råder en allmän otillfredsställelse i detta avseende i hela Storstockholmsområdet, inte minst med tanke på de önskemål som gång på gång har framförts om behovet av en minskad privatbilism och ett ökat intresse för kollektivtrafik och därmed också för Taxi. Detta är ju en gammal historia. Näringsfrihetsombudsmannen skrev i december 19635 till kommunikationsdepartementet och fäste dess uppmärksamhet på förhållandena. Vi har under de senaste åren haft ansökningar från ett med Taxi konkurrerande bolag om tillstånd att bedriva taxiverksamhet i Stockholm. Trafiknämnden i Stockholm avslog dessa med två röster mot en; polismästaren och det socialdemokratiska trafikborgarrådet avslog framställningen, en reservant ville bifalla den. I dagarna har vi också läst i tidningarna att länsstyrelsen givit Taxi tillstånd till en ganska kraftig taxehöjning, trots att en sådan höjning har avstyrkts av KSL, alltså Kommunalförbundet för Stockholms stad och län. Man har avstyrkt med hänvisning både till de företagsekonomiska beräkningarna, som man har underkänt, och framför allt till det kaos som för närvarande råder på taxiområdet i Stockholm, där väl en taxehöjning knappast kan befordra strukturrationaliserande åtgärder. Jag tillhör dem som i likhet med näringsfrihetsombudsmannen tror att konkurrens på denna punkt skulle betyda att vi fick en bättre situation. Jag tror att detta skulle medföra många fördelar. Bland annat skulle man då få flera telefonväxlar, flera telefonsystem och därmed ökade möjligheter att komma i kontakt med taxi. Jag tror också att man behöver vidtaga åtgärder för att få fram speciella direktnummer för den växande gruppen av handikappade i Stockholmsområdet, och detta lär för närvarande övervägas inom Taxi. Kommunikationsministern säger att han för närvarande inte önskar vidta några andra åtgärder än vad hittills gjorts, nämligen att överlämna skrivelsen till en sittande utredning. Man får hoppas att denna utredning så småningom skall komma fram till något resultat. För min del har jag svårt att tro att de som står i shömodden och söker en taxi i Stockholm känner sig tillfredsställda med vetskapen att denna fråga överväges av utredningen rörande företagsstrukturer inom den yrkesmässiga vägtrafiken, och att dess uppgift är att utarbeta förslag till åtgärder som kan främja en från samhällsekonomisk synpunkt förbättrad företagsstruktur. Jag tror att det finns enkla åtgärder som snabbt kan vidtagas, och jag tyc ker att departementet — som behandlat denna fråga sedan december 1965 — hade haft anledning att vidtaga åtgärder tidigare.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon sakdiskussion med herr Wikström angående det aktuella läget på taxiområdet i Stockholm, men därmed har jag inte sagt att jag på något vis tagit de nu rådande förhållandena i försvar. Däremot har jag ingen anledning — som herr Wikström möjligen antydde i sitt inlägg — att ifrågasätta möjligheterna för den utredning, som har fått NO:s skrivelse, att både snabbt och omsorgsfullt behandla denna fråga. Om herr Wikströms inlägg skall tydas så att han ifrågasätter utredningens kompetens att lägga fram förslag i frågan, eller om han menar att det skulle ta för lång tid innan den kommer med något förslag, så tror jag att herr Wikström lättast kommer fram till en lösning genom att läsa de direktiv som är skrivna till denna utredning. Av dessa direktiv framgår nämligen dels vad man avser med denna utredning, dels också att det brådskar med utredningen. Självfallet skall denna fråga handläggas av en utredning som i sina direktiv direkt har fått anmodan, före NO:s senaste skrivelse, att just se på företagsstrukturen i detta avseende.

Herr talman! Herr Skårman har frågat om vi med hänsyn till trafiksäkerhet, allmän kostnadssynpunkt, miljövård och trivsel har råd att fortsätta med saltningen av våra vägar och gator vintertid. Min företrädare lämnade den 27 februari förra året ett svar till herr Skårman i samma ämne. Vad som sades då gäller fortfarande. Det kan tilläggas att naturvårdsverket i ett nyligen avgivet yttrande säger att förbud eller restriktioner för närvarande inte är motiverade från naturvårdssynpunkt under förutsättning att föreliggande skaderisker beaktas och hanteringen av salt sker med försiktighet. Saltning tillämpas nu i de flesta länder med vinterklimat — ofta med betydligt kraftigare dosering än i Sverige — och jag anser fördelen med isfria vägbanor vara avgjort större än nackdelen med den nedsmutsning som ibland uppkommer omedelbart efter en saltbehandling.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, som jag emellertid måste anse från min synpunkt helt otillfredsställande. Jag har så gott som varje år ägnat mig åt denna fråga av den anledningen att vi har utomordentligt svåra problem i hela västra Sverige. Jag tog emellertid upp frågan på nytt därför att en resa från Stockholm till Alingsås söndagen den 28 december 1969 var fullständigt mardrömslik. Jag skulle, om inte herr talmannen hade vädjat att vi skall iaktta tidsbegränsning, velat läsa upp en insändare från en person i Vargön som for från Skövde till Vargön samma söndag och skildrade hur han upplevde den resan. Han sade emellertid att han aldrig kommer att resa mer på vintern så länge saltningen pågår. Nu är det väl i alla fall så att regeringen inte kan styra direkt emot folkmajoriteten. Göteborgs-Posten har gjort en undersökning med omröstning ”för eller emot” salt. Undersökningen är inte slutförd ännu, men i den senaste räkningen var det 12 000 mot och 100 för. Det är inte ens en procent som vill ha saltning. Det har inte skett någon verklig forskning. När det gäller korrosionen har man gjort några amatörmässiga försök i Göteborg vilka inte alls kan tas på allvar, och vad som har sagts om att problemet enbart skulle bero på dubbarna är också helt felaktigt. En del av oss har bilat i 35—40 år och har alltså kört före dubbarnas tid, före saltningens tid och under mellantiden när man saltade och inte hade dubbar, så att vi vet hur utvecklingen har varit. Jag kan därför inte alls hålla med kommunikationsministern som solidariserar sig med saltanhängarna. Han säger: ”Jag anser fördelen med isfria vägbanor vara avgjort större än nackdelen med den nedsmutsning som ibland uppkommer omedelbart efter en saltbehandling.” Jag kan hålla med om att nedsmutsningen och modden kommer omedelbart, men — och det stod inte i svaret — den försvinner inte omedelbart. Efter den 28 december reste jag i tjänsten mellan Alingsås och Göteborg varje dag fram till nyår. Det snöade inte på hela tiden, men vägbanan utgjordes av en oljig, slirig massa som gjorde att man var tredje, fjärde kilometer måste stanna på motorvägen och torka av lyktor och vindrutor. Spolvattnet räckte inte till ens på denna knappt fem mil långa sträcka. Jag vill därför vädja till kommunikationsministern att söka få i gång verkligt allvarlig forskning på detta område och undersöka om inte såväl ekonomin från alla synpunkter som även trafiksäkerheten skulle vinna utomordentligt mycket på att man gick ifrån saltningsmetoden.
Herr talman! Trots den begränsade tid som vi tyst lovat hålla här kan det vara nödvändigt med en liten kommentar till herr Skårmans inlägg. Salt används inom «väghållningen året om. Sommartid behövs salt för att binda damm på grusvägar, och vintertid används salt för bekämpning av halka. Genom sandning försöker man förbättra friktionen på en hal vägbana. För att sanden skall fästa vid isen på vägbanan och för att den inte skall frysa eller bilda klumpar måste den blandas med en liten mängd salt. På vägar med stor trafik behövs en större saltmängd för att man skall nå fästverkan. Trots detta ligger sanden sällan kvar någon längre tid, utan sandningen måste upprepas ofta. På mycket starkt trafikerade vägar är det från trafiksäkerhetssynpunkt inte försvarligt att is eller isbark får ligga kvar på vägbanan i dagar eller veckor och göra den spårig och svårkörd även om den är sandad. Vägverket har funnit att sandningen ger allt mindre verkan i takt med ökande trafik och prövar därför sedan vintern 1967 på vissa vägar i södra och mellersta Sverige halkbekämpning genom saltning. Denna metod innebär att man förhindrar uppkomst av is genom att omedelbart före eller under pågående snöfall sprida en liten mängd salt på vägbanan. Snön övergår då till modd som kan avlägsnas med snöröjningsredskap. Avsikten är att åstadkomma en helt snöoch isfri vägbana snabbast möjligt. Försöken har visat goda resultat när det gäller att åstadkomma halkfria vä gar. Enligt trafiksäkerhetsverket förbättras vägbanans friktionskoefficient vid saltning från 0,1 å 0,2 till 0,5 å 0,6, d.v.s. ungefär samma som gäller för sommarvägbana. Vid sandning kan friktionen endast höjas till cirka 0,3 vilket i stort sett motsvarar det som uppnås med dubbdäck. En stor fördel med saltning är att man kan förebygga uppkomsten av halka, medan man vid sandning försöker förbättra friktionen på en redan hal vägbana. I båda fallen är det ungefär samma saltmängd som förbrukas. Olägenheter har emellertid visat sig kunna uppstå vid vissa väderlekstyper då vägbanan kan bli kladdig efter saltbehandling. Vid möten, omkörningar o. d. kan detta medföra nedsatt sikt och igensmutsade strålkastare. Såväl trafiksäkerhetsverket som vägverket anser fördelarna med saltning klart överstiga nackdelarna vid en tekniskt riktig hantering, och naturvårdsverket finner — som jag också har sagt — i ett nyligen avgivet yttrande att förbud eller restriktioner f.n. inte är motiverade från naturvårdssynpunkt under = förutsättning att föreliggande skaderisker beaktas och hanteringen av salt sker med försiktighet. Vägverket fortsätter därför proven. Det kan tilläggas att saltning — ofta med betydligt kraftigare dosering — nu sker i de flesta länder med vinterklimat, vilket jag också nämnde i mitt frågesvar. Vägverket undersöker kontinuerligt om andra medel än salt kan användas för halkbekämpning. Enligt min mening talar hittillsvarande svenska och utländska erfarenheter för = fortsatt halkbekämpning genom saltning på sådana starkt trafikerade vägar där den farliga spårigheten uppträder och där sandning inte ger någon rimlig friktionsverkan. Men jag anser det angeläget att metoden utvecklas så att de olägenheter som nu uppkommer vid vissa ogynnsamma betingelser minskas.
Herr talman! Efter denna föreläsning om saltets utomordentliga förträfflighet, något som jag hört ett par gånger förut när jag ställt frågor i ämnet, konstaterar jag att vägverket har en helt annan åsikt än majoriteten av dem som färdas på vägarna. Jag är inte oresonlig på detta område. Då jag kör bil från Alingsås till mitt distrikt har jag två vägar att välja mellan. Dels kan jag köra motorvägen ned till Göteborg och upp efter Göta älv, dels kan jag köra på den osaltade vägen norr om Mjörn, därefter ned till Nol och på så vis komma fram till Göta älv. Jag föredrar den senare sämre vägen när det är fyra, fem grader kallt och fruset på vägen, ty modden och oljan rinner, dryper och stänker ned bilen på motorvägen så att man inte ser något, inte kan köra om och inte kan ligga bakom ett annat fordon, ty då blir bilen ännu mer nedsmutsad. Jag vädjar till kommunikationsministern att tänka om i denna fråga och ha i åtanke de 12 000 jämfört med de 100.
Herr talman! Vi har ett vägverk med all den expertis som kan ställas till förfogande på detta område, vi har också ett trafiksäkerhetsverk som har fått ansvaret och förtroendet att yttra sig i trafiksäkerhetsfrågor, och vi har slutligen ett naturvårdsverk som fått förtroendet att tala om för oss, med den sakkunskap som där finns, hur vi bör behandla miljön och naturen. När alla dessa tre instanser samfällt säger att saltning kan tillåtas, betraktar jag det som mindre lämpligt att kommunikationsministern ändrar deras ställningstagande.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

Jag frågade i stället om finansministern var villig att vidtaga några åtgärder för att lindra verkningarna på ett speciellt område. Kreditåtstramningen som väl helst borde drabba något så när likformigt på alla områden drabbar i själva verket en mängd mindre och medelstora företag särskilt hårt. De har i regel låg självfinansieringsgrad — 15—20 procent är inte ovanligt — och det gör att de naturligtvis i största utsträckning är hänvisade till bankkrediter för finansieringen av sin löpande verksamhet. När då denna kreditmöjlighet stryps mycket kraftigt uppstår problem, som är alldeles speciellt besvärliga just för denna grupp. I värsta fall kan på det sättet en renodlad likviditetskris leda till betalningsinställelse och kanske konkurs med de olyckliga verkningar för företagare, anställda och samhälle som det innebär. Meningen med kreditrestriktioner är naturligtvis inte att rationellt skötta och i och för sig lönsamma företag skall tvingas till inställelse av sin verksamhet, därför att likviditeten helt plötsligt ger dem helt andra och sämre förutsättningar att existera. I Sjuhäradsbygden i Västergötland, som ju är välbekant för finansministern, är företagsamheten till mycket stor del baserad på mindre företag, som här har drabbats. Det är ett utomordentligt allvarligt läge som inträtt, och jag anser att vissa selektiva åtgärder skulle vara berättigade. Kommerskollegium har i en skrivelse till inrikesministern den 28 november 1969 föreslagit en åtgärd, nämligen medelsanvisning på tilläggsstat till statens hantverksoch industrilånefond, och jag förmodar att det ärendet behandlas i samråd med finansministern. Finansministern har ju i andra sammanhang — framför allt när det gäller att skapa inkomstförstärkning till staten — visat en mycket stor uppslagsrikedom, och min förhoppning hade varit att statsrådet Sträng också i fråga om detta speciella problem skulle haft åtgärder i beredskap. Det gäller alltså att undvika icke önskade olyckliga verkningar av åt gärder, som generellt sett i dagens läge får anses berättigade.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig om jag anser att den nuvarande behandlingen av de skattskyldiga, som innebär anmärkningsvärt sent tillhandahållande av deklarationsblanketter, är tillfredsställande. Det är beklagligt att vissa deklarationsblanketter icke har kunnat tillställas allmänheten i god tid. Riksskattenämnden har emellertid till taxeringsdirektören och samtliga förste intendenter den 15 januari 1970 i cirkulär uppmärksammat förhållandet.

Herr talman! Jag ber först att till statsrådet Sträng få framföra mitt uppriktiga tack för svaret på min fråga. Av svaret framgår tydligt att finansministern själv anser att det av mig påtalade nuvarande förhållandet med sent tillhandahållande av deklarationsblanketter icke är tillfredsställande. Situationen är den att så sent som den 15 januari, då min fråga ställdes, hade länsstyrelserna ännu inte fått alla blanketter — det saknades ett flertal — och de saknas tydligen ännu i dag. Det är ju så att länsstyrelserna skall vidarebefordra blanketter till lokala skattemyndigheter, taxeringsnämnder och kommunernas styrelser, hos vilka de skall tillhandahållas de skattskyldiga. Även detta distributionsarbete tar sin tid, och det blir extra betungande genom att allt inte kan ske på en gång. Det här förhållandet har naturligtvis vållat irritation främst bland de skattskyldiga men också bland de revisionsoch deklarationsbyråer som skall hjälpa de skattskyldiga och vill göra detta snarast möjligt. De vet nämligen av erfarenhet att det längre fram uppstår svår arbetsanhopning. Inte minst de lokala skattemyndigheterna och taxeringsfunktionärerna, som har nära kontakt med de skattskyldiga, får helt naturligt ta del av dessas missnöje. Det är ett missnöje som tydligen både finansministern och jag förstår, och jag anser det vara ett rimligt krav att ifrågavarande blanketter finns tillgängliga vid årsskiftet. Av statsrådets svar framgick att det utgått ett cirkulär från riksskattenämnden. Jag skall inte upprepa innehållet i detta, men det är ju bra att det har utgått. Innehållet, som där redovisas, är ju helt naturligt, men det är beklagligt att det skall erfordras sådana cirkulär. För övrigt finner jag det anmärkningsvärt att det inte har gått ut till de lokala skattemyndigheterna för kännedom. Därigenom hade man ju i viss mån kunnat lugna allmänheten. Avslutningsvis vill jag nu bara vädja till statsrådet Sträng att han medverkar till att det blir en bättre ordning på det här området nästa år. Det framstår som dubbelt angeläget i dessa dagar, när man tar del av betänkandet beträffande skattebrott, i vilket föreslås att det skall bli särskilt skattetillägg för dem som inte kommer in med sin deklaration i tid. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet Sträng för svaret.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig om jag anser att det föreligger behov av särskilda åtgärder för att skydda författarnas upphovsrätt vid de statsunderstödda teatrarna. I fråga om skydd för författares upphovsrätt vid teatrar finns regler i upphovsrättslagen. De gäller alla teatrar oavsett om de är statsunderstödda eller ej. Självklart är att varje teater är skyldig att följa dessa regler. Om och i vad mån detta sker förhandsgranskas inte av någon myndighet. Det kan inte heller anses lämpligt att införa en sådan förhandsgranskning. Men om i det enskilda fallet ett litterärt verk vid en teater utnyttjas så att upphovsrätten till verket kränks, har författaren enligt upphovsrättslagen möjlighet att i anledning av kränkningen ta initiativ till ansvarsoch skadeståndstalan vid domstol. Med hänsyn till vad jag nu har sagt anser jag inte att det behövs några åtgärder av det slag som åsyftas i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för hans svar på min fråga. Statsrådet förstår säkert bakgrunden till frågan. Under de senaste veckorna har det förekommit en utomordentligt livlig pressdebatt om påstådda kränkningar av författarnas upphovsrätt vid olika teatrar. Det har förekommit skarpa angrepp och protester bl.a. från Dramatikerförbundets sida. En av de angripna har karakteriserat den aktuella situationen på följande sätt: ”Överallt skrivs det, skrivs om, konfronteras, tolkas och mottolkas, så att man snart inte vet vem som har svarat för vad i det publiken ser. Som Moberg antyder: det börjar mer och mer likna djungelns lag.” Vederbörande skribent meddelar därefter att han och andra upplever denna utveckling som berikande och befriande. Det må nu vara en sak, men regering och riksdag kan inte acceptera djungelns lag på något område. En lag är en lag — som vår statsminister nyligen framhållit i annat sammanhang. Statsrådets eget besked kan väl också betraktas som en replik med anledning av det uttalande jag nyss har citerat. Men bakom min fråga ligger ju också en undran, om situationen verkligen är så allvarlig som författarna hävdar. Man skall inte tro på allt som man läser i tidningarna, och jag är medveten om att det tidigare har förekommit överdrivna och oberättigade pressangrepp mot Göteborgs stadsteater, fastän inte riktigt på detta område. Därvidlag ger statsrådet inte något klart svar. Och om situationen verkligen skulle vara så allvarlig som den har beskrivits, måste det ju finnas skäl att överväga vissa åtgärder. Jag har självfallet inte drömt om att det skulle införas något slags statlig förhandsgranskning av teatrarnas verksamhet — hur det nu skulle gå till. Men det kunde ju bli fråga om mycket enklare ting: ett och annat stillsamt påpekande vid de kontakter som ändå måste förekomma mellan departementet och teatrarna. Det skulle verkligen inte vara fråga om någon form av censur. Det är inte heller riktigt tillfredsställande att statsrådet hänvisar till författarnas möjligheter att själva vidta rättsliga åtgärder. Det kan ju ändå inte bli på det sättet att teatrarna skall kunna synda på nåden därför att berörda författare inte orkar fullfölja sin klagan genom rättsliga åtgärder. Statsrådet förbigår också det faktum att upphovsrättslagen även är avsedd att skydda döda författare. Därvidlag är möjligheterna till reaktion mot missbruk och övergrepp ännu mer komplicerade. Man lär ha varit litet i beråd om vem som skulle besvara denna fråga. Man har på sina håll undrat, om jag syftade till ändringar i själva upphovsrättslagen. I så fall hade jag givetvis formulerat frågan på annat sätt. Det kan väl hända att den nuvarande lagen har sina brister och så småningom kan behöva ändras. Detta problem tangeras i en intressant motion av herr Bergman i Göteborg som bl.a. pekar på hur det nu på vissa teatrar förekommer ett slags kollektivt författarskap, vilket rimligen måste skapa vissa nya problem ur upphovsrättslig synpunkt. Men detta är en helt annan sak. Så länge lagen existerar som den nu är — bra eller dålig — måste den givetvis respekteras.
Herr talman! Alla som haft tillfälle att följa det livliga meningsutbytet i denna fråga i pressen har väl liksom herr Björk fått intrycket, att detta är ett komplicerat och svårgripbart problem. Men jag vill nog hävda att den som har sagt att ”djungelns lag” råder gör sig skyldig till en klar överdrift, ty här finns en lag, och de normala bestämmelserna gäller för hur denna lag skall kunna tillämpas. Den som eventuellt anser sig felaktigt behandlad — i detta fall författaren — har ju att föra talan. Men jag tror ändå att den diskussion som nu pågår mellan de olika parterna är nyttig och önskvärd, ty den har ju blottat de olika uppfattningar som här råder, och en principdebatt mellan författare och representanter för teatrarna är därför värdefull. Men det finns ju ändå en viktig gemensam utgångspunkt — och det är säkert så att både herr Björk och jag har denna uppfattning — nämligen det gemen samma intresset av att trygga den nuvarande friheten från förhandsgranskning, något som också herr Björk i dag bekräftat. Då återstår frågan vad man vid sidan av lagen kan göra utan att åstadkomma en sådan här förhandsgranskning. Det kan ju i det enskilda fallet vara mycket svårt att avgöra, i vilken utsträckning t.ex. ändringar i en författares verk kan få göras utan att författarens upphovsrätt kränks. För avgörande av frågor om tolkning av upphovsrättslagen kan teatrarna självfallet ibland behöva tillgång till expertis. Jag skulle väl kunna säga att de statsunderstödda teatrarna bör genom teateroch orkesterrådet kunna få möjlighet att inhämta sådana råd och därmed få en service. Den pågående diskussionen vittnar kanske om att man på det sättet skulle kunna nå ett steg i den riktning som jag förstod av herr Björks inlägg att han åsyftade.

Herr talman! Jag noterar givetvis med intresse och glädje att statsrådet anser att det inte råder någon djungelns lag vid våra teatrar. Nu har båda parterna i den här debatten talat om djungelns lag, och det kan ju vara roligt att konstatera att båda parterna har fel. I övrigt kunde man naturligtvis ha önskat sig något större klarhet och entydighet i statsrådets uttalanden. Där fanns kanske något litet för mycket av ängslan att på något sätt irritera någondera parten i den här frågan. Jag är emellertid tacksam för statsrådets nya uppslag, nämligen att teatrarna i såda na här ömtåliga avvägningsfall borde inhämta råd från teateroch orkesterrådet. Det hade kanske varit rimligt att peka på den möjligheten redan i svaret, och jag skall då bara be statsrådet att ytterligare understryka sin mening genom att uttryckligen rekommendera teatrarna att i alla tveksamma fall inhämta sådana råd och upplysningar.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder för att trygga forskningens ställning inom ramen för den schemalagda arbetstid för läkare, vilken förutsättes bli en följd av den beslutade sjukvårdsreformen. Frågan om forskningen vid undervisningssjukhusen berörs för närvarande i olika sammanhang. Sålunda aktualiseras frågan i samband med ställningstagandena till de förslag om ändringar av vissa författningsbestämmelser rörande de kommunala undervisningssjukhusen, som framlagts av en särskild utredningsman. Dessa förslag remissbehandlas för närvarande. Även resultatet av ett nyligen lämnat uppdrag till socialstyrelsen att utreda vissa frågor Ang. tid för läkare att bedriva forskning rörande tjänster för läkare under vidareutbildning kan komma att beröra frågor som hänger samman med forskningen. Vidare diskuteras berörda forskningsfrågor i anslutning till de förhandlingar som sedan en tid pågår mellan staten och sjukvårdshuvudmännen angående nya avtal om upplåtelse av kommunala sjukhus för läkarutbildning m.m. Slutligen har forskningsfrågor aktualiserats även i anslutning till pågående läkarlöneförhandlingar. Som framgår av denna redovisning tas forskningen vid undervisningssjukhusen upp i skilda sammanhang. Jag anser det vara väsentligt att forskningens ställning tryggas. Herr Lidgards fråga är ställd utifrån ett förväntat resultat av ännu ej avslutade förhandlingar. Med hänsyn härtill och till att de aktuella frågorna är så komplicerade och berör så skilda intressen är jag inte nu beredd att uttala mig om huruvida några särskilda åtgärder behöver vidtas.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min enkla fråga och särskilt för den positiva inställning som statsrådet redovisar i den mening, där han säger att han ”anser det vara väsentligt att forskningens ställning tryggas”. Den uppräkning som finns i svaret av de olika områden, där man för närvarande funderar på forskningens ställning, säger mig att det egentligen är ganska angeläget att man får till stånd en sorts samordning av detta funderande så att man löser problemen i ungefär ett och samma sammanhang. Nu finns det, som statsrådet mycket väl har förstått, en särskild anledning till att jag har ställt denna fråga just nu, nämligen de pågående läkarförhandlingarna, där ett löneavtal och ett arbetstidsavtal skall träffas. Det är kommunala förhandlingar mellan Läkarförbundet och representanter för de kommunala huvudmännen.

Jag tycker att det kanske är litet tokigt att statsrådet inte redovisar om man har funderat på ett sådant underlag. I svaret hänvisas till de överläggningar som redan har påbörjats mellan kommunerna och statsverket i den särskilda nämnden för dessa kommunala förhandlingar; där kommer även forskningens problem in i bilden. Det gör de, men det är litet dålig tidssamordning. Det nya avtalet skall nämligen träffas från och med den 1 juli, och läkarförhandlingarna pågår just nu. Man förväntar väl nästan att dessa på något sätt arbetstidsmässigt skall träda i kraft retroaktivt från den 1 januari 1970. Det blir ett glapp på ett halvt år, innan statsverket kommer fram med det organisatoriska underlag på vilket ett arbetstidsavtal egentligen skall vila.

Herr talman! Det försök som har gjorts till årets remissdebatt med en ämnesgruppering är vällovlig och självfallet värd allt stöd från talarnas sida. Jag måste emellertid, herr talman, redan från början erkänna att jag kommer att göra mig skyldig till gränsöverträdelser. De frågor som jag ämnar ta upp hänger samman med varandra och berör två, kanske tre olika ämnesområden. Av den anledningen är det svårt att inte överträda herr talmannens rekommendation. Försöket är beaktansvärt och bör självfallet så långt möjligt respekteras.

Herr talman! Jag har under de senaste remissdebatterna tagit till orda i ett udda ämne inom arbetsmarknadssektorn. Den grupp det gäller är inte särdeles stor; det är fråga om arbetskraft med en lång utbildning, och det gäller kanske inte minst den del inom denna grupp som för närvarande är under utbildning och om något eller några år skall gå ut i det praktiska förvärvslivet. Jag har försökt belysa hur den utbildningsexplosion, som så många av oss är stolta över, lätt kan eller jag vågar nästan säga håller på att förbytas i en arbetsmarknadsexplosion som blir ytterst besvärande för vissa av de berörda grupperna. Många av dem som satsat tid, pengar och arbete för att skaffa sig utbildning upptäcker när de sedan kommer ut i arbetslivet att deras möjligheter på arbetsmarknaden på intet sätt står i relation till de satsningar de gjort. Jag tänker då inte så mycket på det ekonomiska vederlaget som fastmer på den tillfredsställelse det ändå utgör att få syssla med kvalificerat arbete som man skaffat sig en god utbildning för. När man tar del av vad statsmakterna företagit på detta speciella arbetsmarknadsområde för att skapa en beredskap i en hotande situation får jag onekligen en känsla av att under årens lopp ha talat för döva öron.

Jag är övertygad om att man inom arbetsmarknadsverket är positivt inställd till att hjälpa till att lösa dessa frågor. Det finns många bevis på den saken. Men välviljan må vara aldrig så stor, den räcker ändå inte långt om det inte finns tillräckliga resurser. På det området brister det enligt min mening. Det är väl inte orimligt att i den här situationen fundera något över vad som kan vara orsaken till den relativa passiviteten från statsmakternas sida. Är det bara ett utslag av någon form av laissez-faire-politik? Det har påståtts så många gånger tidigare att man stått inför en katastrof när det gällt den långtidsutbildade arbetskraftens sysselsättningsmöjligheter. Det har dock rett upp sig, och kanske hoppas man nu att så skall ske även denna gång. Man ställer dessa grupper i höginkomsttagarnas skamvrå, och där får de stå så länge. Detta är på sitt sätt en välvillig tolkning av statsmakternas inställning. Underlåtenhetssynder döms ju sällan lika hårt som andra synder. Men det finns faktiskt en annan teori om vad som kan vara orsaken till statsmakternas passivitet, och den är kanske inte lika välvillig. Det tråkiga med den teorin är att den har stöd i vissa uttalanden från statsrådsbänken.

Man använder med andra ord utbildningsresurserna för att genomföra ett inkomstpolitiskt program. Låt mig ett ögonblick stanna vid ett förslag i statsverkspropositionen för att något belysa vad jag här talar om. Det finns ett utbyggnadsprogram för de tekniska fakulteterna som, om man följde det i år, skulle ha inneburit 320 nya intagningsplatser i första årskur sen av högre teknisk utbildning. I statsverkspropositionen redovisas att överläggningar har ägt rum mellan universitetskanslersämbetet och U 68. Man skulle också kunna säga att överläggningar ägt rum mellan i huvudsak universitetskanslern och honom själv samt statssekreteraren i utbildningsdepartementet. Därvid har man kommit fram till att antalet utbildningsplatser skall ökas med ytterligare 112. När vi nu vet hur svårt det är att få igenom sådana här utökningsförslag hade man kanske väntat att det i propositionen skulle ha funnits någon motivering för denna ökning, t.ex. att arbetsmarknaden behöver fler tekniker av det slag som man nu satsar utbildning på. Det finns emellertid i = statsverkspropositionen ingen närmare motivering för detta förslag. Det står bara att överläggningar skett mellan, som jag sade, universitetskanslersämbetet och U 68. Vi är dock inte helt utan kunskaper om hur förhållandena litet mera framtidsmässigt ter sig på den tekniska arbetsmarknaden. Jag skall gärna erkänna att våra kunskaper är bristfälliga, ty all kunskap om framtiden är ju bristfällig. Statistiska centralbyrån ger emellertid ut viss information i dessa frågor. Om man tittar på vad som står om teknikerna i det senaste numret av informationsskriften finner man att tillgången på ingenjörer under det gångna året inte genomgått några större förändringar utan är för många grupper mycket god. I informationsskriften lämnas också en redogörelse för hur läget är inom olika discipliner. Man konstaterar att på vissa håll har utvecklingen gått från en mycket god tillgång till balans, och på andra håll har det skett en utveckling från brist på viss teknisk personal — det gäller lantmätare — till god tillgång. Huvudintrycket av prognosen är att det råder en viss balans inom denna del av arbetsmarknaden. Självklart vet ingen hur länge denna balans står sig, Statsverkspropositionen m.m. men dessa prognoser är i stort sett det enda vi för tillfället har att hålla oss till. I detta läge framlägger regeringen alltså nu ett förslag om att utbildningskapaciteten skall öka med ungefär 30 procent utöver vad som tidigare planerats. Självklart blir man litet fundersam beträffande bakgrunden till sådana förslag. Är det så att det ligger ett dunkelt och klandervärt motiv bakom förslaget — en Önskan att den här vägen komma fram till en inkomstutjämning — då tycker jag att man sköter det hela litet valhänt, ty var är det man för närvarande får en ökning av tillgången på kvalificerad arbetskraft? Överskottet kommer förvisso inte bland dem som har det litet bättre ställt, utan där vi har det verkliga överskottet — och får det i framtiden i en accelererad takt — är inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Det är förvisso inga höglöner som väntar dessa studerande på tjänster såsom bibliotekarier, museiamanuenser, i förvaltningstjänst, socialvård, kriminalvård, eller var denna arbetskraft kan hamna. Denna ökning av utbildningskapaciteten är ett trubbigt och dåligt instrument, om syftet är det jag tidigare talat om. Vad som än må diktera denna inställning, kan jag inte underlåta att för kammaren upprepa eller förnya en del av de siffror som gäller för akademikernas utbildningsområde. I början på 1960-talet hade vi vid universitet och högskolor sammanlagt 7 000 nybörjare på olika utbildningsvägar. Nu är antalet nära 30 000. Samtidigt har fördelningen på olika utbildningsvägar kraftigt förändrats. De fria fakulteterna, främst de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, har fått ta emot en växande andel av de studerande. Under 1968/69 påbörjades sådana studier av ungefär 17 500, vilket var 75 procent av nybörjarna vid de fria fakulteterna och 60 procent av det totala nybörjarantalet vid uni versitet och högskolor. Vad gäller examinationerna så var det år 1960 ungefär 4 000 akademiker som tog sin examen. Nu tio år senare är vi uppe i 9 000 akademiker, och fram till 1973 1975 sker ytterligare en fördubbling. Under det senaste av de nämnda läsåren kan man räkna med en examination på ungefär 20000 akademiker. Av dem kommer över hälften att vara humanister och samhällsvetare mot bara en tredjedel vid 1960-talets början. Samhället har under detta decennium ytterligare komplicerats och det har kommit till många nya arbetsuppgifter. En stor del av den här arbetskraften kommer naturligtvis att sugas upp för dessa nya uppgifter. Man kan utgå ifrån att efterfrågan på akademiker kommer att öka. Men — och här kommer jag tillbaka till vad jag inledningsvis sade — situationen är akut. I den goda konjunktur vi för närvarande har är dock situationen den att något eller några hundratal — det är ovisst hur många, men det kan röra sig om 200—300 samhällsvetare och humanister — är an mälda hos arbetsförmedlingarna och just nu inte kan få ett arbete som svarar mot den utbildning de har. är det på det sättet i dagens konjunktursituation så kan man undra hur det kommer att bli i framtiden om konjunkturläget till äventyrs skulle försämras samtidigt som man får en starkt ökad examinationsfrekvens. Man kan «naturligtvis framställa många önskemål om hur dessa frågor skall lösas. De bör naturligtvis tacklas utbildningspolitiskt, och den saken är U 68 sysselsatt med. Därför får man väl vänta med att uttala sig. Men när det gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bör vidtas, kan man kanske få uttrycka vissa önskemål och synpunkter. I stort sett skiljer sig de insatser man kan göra för dessa grupper inte så mycket från vad man kan och bör göra för andra grupper. Med hänsyn till den speciella situation man står inför i och med den långa yrkesutbildningen är det önskvärt att de som funderar på att ge sig in på dessa yrkesområden får goda besked om vad de har att vänta sig av framtiden. Jag har den bestämda uppfattningen, att det är alldeles nödvändigt, att arbetsmarknadsverket inriktar sig på att ge sådan information som gör klart för de studerande vilken genomgripande förändring som deras arbetsmarknad för närvarande undergår. Ytterligare en sak är viktig. Det är utomordentligt angeläget att arbetsmarknadsverket tillförs resurser så att man där inte bara kan förmedla tjänster utan att man aktivt kan gå ut till näringslivet och försöka övertyga den fria sektorns arbetsgivare om att här finns arbetskraft som kan vara till nytta och fylla en funktion på många områden. Vårt land har i jämförelse med t.ex. Förenta staterna en mycket låg akademikertäthet inom de enskilda företagen. Detta hänger säkert samman med att arbetsmarknadsmyndigheterna i Förenta staterna för en mycket aktiv ”försäljningspolitik” inriktad på den fria företagsamheten. Man skulle önska något sådant här också. Herr talman! Jag skall sluta här, inte med att förutspå Ragnarök om man nu fortsätter med att förbise det sprängstoff som finns i de problem jag har aktualiserat. Men det vore kanske lämpligt att anknyta något till dagens arbetsmarknadssituation och den strejkvåg som går över landet. De människor jag har talat om kommer inte att strejka, helt enkelt av den anledningen att de inte har något jobb, och många av dem kommer heller inte att få det inom överskådlig tid. Men detta bör inte invagga oss i den tron att vi av den anledningen inte kommer att få uppleva den oro som skapas av att man går där med sina studier utan att få en adekvat sysselsättning. Vi kommer inte att undgå deras missnöje. Vi kommer att uppleva deras protester i en annan form, och jag tror inte att någon av oss egentligen är intresserad av att samhället skall utvecklas på detta sätt. Jag vågar därför sluta med en förhoppning om att de organ och myndigheter som är ansvariga på detta område tar alla de initiativ som rimligen kan tas för att man skall klara även denna arbetsmarknad.

Herr talman! I dagens läge med de stora och snabba omställningarna inom näringslivet är det en angelägenhet av största vikt att vi för en arbetsmarknadspolitik som är aktiv och effektiv. Men det är naturligtvis också angeläget att vi liksom söker definiera denna arbetsmarknadspolitik så att vi blir överens om dess riktlinjer. Jag har sett att det har förekommit debatt just om arbetsmarknadspolitikens riktlinjer. Om jag skulle ta upp en debatt från den synpunkten, skulle jag nog vilja säga att arbetsmarknadspolitiken bör ha till syfte att tjäna just den enskilda människan. Det måste vara arbetsmarknadspolitikens primära strävan att tillgodose just individens behov av stöd och service i ett alltmer invecklat samhälle som den enskilde svårligen kan överblicka. Liksom hittills bör det fria utbudet på arbetsmarknaden naturligtvis i stort sett reglera den öppna marknadens villkor. Strävan bör dock vara att uppnå och vidmakthålla balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. De arbetsmarknadspolitiska medlen måste därför effektiviseras och förfinas i syfte att vidga den enskildes, parternas och samhällets kännedom om arbetsmarknaden och också för att förbättra möjligheterna att överblicka dagens och morgondagens arbetsmarknad och näringslivets utveckling på sikt. I målsättningen bör väl också ingå att hjälpa människorna att få en socialt accepterad försörjning och tillfredsställelse i arbetet. Genom en sådan förbättrad utbildning i alla åldrar blir individen mer rustad att möta struktur Statsverkspropositionen m.m. förändringar i näringsliv och samhälle. Ökade valmöjligheter på arbetsmarknaden erhålls ju också genom en effektiviserad arbetsförmedling med rörelsestimulerande medel som enligt min mening bör hålla individen skadeslös i samband med flyttning av arbetsmarknadsskäl. Men detta kan också åstadkommas genom en komplettering med arbetsmarknadsutbildning. Detta kan också ske genom en aktivare lokaliseringspolitik i syfte att förhindra att stora delar av vårt land blir öde och obebott eller att kvarboende får sina servicemöjligheter försämrade under en acceptabel nivå men också genom anordnande av beredskapsarbeten vilka såväl tillfälligt som på sikt ökar sysselsättningen och medverkar till näringslivets utveckling. Varje person som vill arbeta skall också kunna få en sysselsättning som efter olika åtgärder, såsom arbetsprövning, arbetsträning, utbildning o.s. v. lämpar sig för honom. Jag tror också att det är angeläget att arbetsuppgifterna i högre grad än hittills formas efter den enskilda människans fysiska och psykiska kapacitet så att hon inte bryts ned av pressande eller eljest olämpligt arbete. Man diskuterar ofta frågan om arbetsmarknadspolitik och lokaliseringspolitik som om det skulle råda en motsättning dem emellan. Både arbetsmarknadspolitiken och lokaliseringspolitiken kompletterar varandra genom att underlätta för arbetskraften att få tillgång till arbetstillfällena såväl på hemorten eller om detta inte är möjligt på annan ort. Valfriheten att välja yrke och boplats skulle dock bli större, om balansen mellan lokaliseringspolitikens stöd och arbetsmarknadspolitikens rörelsestimulerande medel blev något bättre. Hittills har nog lokaliseringspolitiken legat i underläge. borde i större utsträckning — naturligtvis när så är möjligt — användas också i lokaliseringspolitiskt syfte. Exempelvis skulle ju en del av de stora pengar som läggs ned på beredskapsarbeten och för vilka det på många orter blir allt svårare att få lämpliga objekt kunna användas också i lokaliseringspolitiskt syfte. Så sker naturligtvis redan när det gäller kommunernas investeringar i form av anordningar för vatten och avlopp, vägar, gator och andra allmänna serviceanläggningar, men ändock är det brist på lönsamma objekt. Arbetsmarknadsstyrelsen är inne på den här frågan och anser att beredskapsarbeten i sådana områden i första hand bör reserveras för äldre och svårplacerad arbetskraft. Det skulle innebära, om man genomför detta strikt, att andra arbetslösa måste resa till nya orter för att få beredskapsarbete. Enligt min mening bör beredskapsarbeten alltså i större utsträckning än hitintills ingå som ett medvetet led i lokaliseringspolitiken eller regionpolitiken. Det har exempelvis under inte så många år i Norrbotten lagts ned cirka 1 miljard kronor i beredskapsarbeten, medan bara cirka 50 miljoner kronor satsats av lokaliseringsmedel i samma län under de år som lokaliseringsstöd utgått. Om man här hade haft ett långsiktigt program för insatser och kunnat samordna dessa, hade effektivt stöd och bättre förutsättningar kunnat bjudas de företag som haft intresse för omlokalisering till orter som haft brist på arbete och överskott på arbetskraft. Beredskapsarbete bör därför kunna sättas in även i byggandet av lokaler för industrier och turistanläggningar utanför stödområdet, sjukvårdsanläggningar o.s.v. för att skapa sysselsättning inte bara under själva uppförandet av dessa anläggningar utan också för att ordna sysselsättning på sikt genom den verksamhet som förläggs dit. Vad sedan beträffar de rörelsestimulerande medlen och omskolningsvillkoren har departementschefen i flera fall avvisat arbetsmarknadsstyrelsens förslag i årets petita. Jag skall inte i detalj ingå på dem här. Jag vill bara säga att en självklar sak är väl att till den som flyttar på grund av arbetsmarknadsskäl måste full ekonomisk kompensation härför utgå.

Detsamma gäller för äldre arbetskraft. Jag vill peka på denna passus. Varför har man denna begränsning gentemot just handikappade och äldre, som man ju offentligen ömmar för. Dessa får nu kortare tid för företagsutbildning än vad som gäller t.ex. vid lokaliseringsutbildning för friska personer. Det finns väl inget skäl för att ge de handikappade och de äldre kortare utbildning, att låta dem avbryta utbildningen innan den är helt genomgången. Jag trodde att inrikesministern skulle ta upp också de äldre och handikappade tjänstemännens möjligheter att vid friställning genom särskilda arbeten få en sysselsättning som ger dem en nagot så när hygglig standard och en ersättning som motsvarar arbetsmarknadens löner för liknande arbeten. Jag tänker nu på den grupp som kallas arkivarbetare och som åtminstone i statsförvaltningen i många fall utför löpande arbetsuppgifter till avsevärt lägre löner än de fast anställda med liknande arbetsuppgifter. Inrikesministern redovisar här endast vad som har sagts i föregående års proposition och att nya riktlinjer för verksamheten gäller från och med i år. Det är inga nya förslag och inga uttalanden. Det kanske innebär att man står fast vid fjolårets uttalande i Ppropositionen angående lönesättningen och arkivarbetarnas arbetsförhållanden. I fjolårets proposition återfinns ett uttalande om att löneförbättringar har ägt rum och att huvuddelen av arkivarbetarna i de lägre lönegrupperna har fått del av löneförbättringarna. Sedan drar man fram en del skäl, som jag tycker är ganska underliga, just för att få behålla de lägre lönerna. Man skriver: ”Arkivarbete är fortfarande enligt arbetsmarknadskungörelsen liksom beredskapsarbete en form av arbetslöshetshjälp. Arkivarbetet skiljer sig dock från beredskapsarbete i väsentliga avseenden. Lönesättningen vid arkivarbete sker individuellt inom ramen för en centralt fastställd löneskala. Vid beredskapsarbeten tillämpas den öppna marknadens löner, grundade på särskilda kollektivavtal. I arkivarbete är en förhållandevis stor del av de sysselsatta utlänningar eller naturaliserade svenskar” — liksom detta skulle vara ett skäl för lägre ersättning. Beredskapsarbetena bedrives i regel utomhus, vilket sällan förekommer vid arkivarbete. ”En ännu större andel — den 1 januari 1967 nästan hälften — är kvinnor, medan få kvinnor är sysselsatta i beredskapsarbeten.” Skulle detta vara ett skäl för lägre löner? ”Andelen medelålders och äldre torde vara ännu mera markerad inom arkivarbete än inom beredskapsarbete.” Jag tycker att det är ett ganska underligt uttalande, och jag vet att det inte är den nuvarande inrikesministern utan den föregående som har gjort det. Jag skulle därför vara intresserad av att få veta om det faktum att man inte har nämnt någonting om arkivarbetarna i årets statsverksproposition ändå innebär att den nuvarande inrikesministern är inne på samma linje som den föregående. I några fall föreslås dock i propositionen förbättringar för de äldre handikappade. Det noterar jag naturligtvis med stor tacksamhet. Men någon radikal förändring föreslås väl inte. Jag tycker att en modernt verkande marknadspolitik måste gripa in på ett så ti digt stadium som möjligt, alltså helst innan arbetslösheten inträder. Flertalet av våra äldre och medelålders arbetare har en utbildning, som inte kan jämföras med dagens. Låt nu dessa få en kompletterande utbildning, fortbildning eller uppskolning som gör dem mera konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Särskilt viktigt är detta just på grund av den snabba utvecklingen. Säkert skulle många äldre arbetare och tjänstemän få en mycket starkare ställning kanske framför allt i det företag de arbetar om det fanns ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning även om arbetslöshet inte direkt står för dörren. Jag skulle därför gärna vilja föreslå att man sätter i gång med utbildning av äldre och handikappade där = arbetslöshetskriteriet är borttaget. Även lokaliseringspolitiken är aktuell i detta sammanhang. Landshövding Lemne har ju för någon tid sedan lämnat sitt betänkande. Det blev väl för många en besvikelse, då några radikala förslag knappast har kommit fram om man undantar frågan om prioriteringsorter. Han håller fast vid stödområdet, vilket man ju alltid kan diskutera om det är lämpligt att ha kvar. Han håller fast vid en lag med en fastställd geografisk gräns, på vilkens båda sidor det råder helt olika bestämmelser om lokaliseringsstöd. Skiftningar i arbetsmöjligheter och företagsamhet är som regel inte så starkt markerade just vid en bestämd gräns. Å andra sidan är det naturligtvis angeläget att stödet så mycket som möjligt koncentreras till områden där insatser verkligen behövs. Frågan är nu om man verkligen har gjort en sådan noggrann avvägning i utredningen, när man har föreslagit viss ändring i gränserna. Jag tycker att resonemanget i betänkandet inte verkar särskilt övertygande. Jag skall i detta sammanhang se förslaget speciellt från gotländsk synvinkel.

På Gotland har vi en stor del av de s.k. vikande näringarna, som ju var ett av skälen till att ett område skall hänföras till gruppen underutvecklade områden. Just på grund av en effektiv rationaliseringsverksamhet inom jordbruket kan = arbetskraftsbehovet = begränsas. Detta är såvitt jag kan förstå nödvändigt om näringen skall kunna hävda sig. Men ändå är fortfarande cirka 30 procent av den yrkesverksamma befolkningen på Gotland kvar inom jordbruket. Här pekar alla prognoser på att avgången kommer att bli kraftig fram till år 1980, till vilken tidpunkt prognoserna sträcker sig. Vi har också en begränsad industrialisering på samma sätt som i de underutvecklade områdena. Gotland är det län i Sverige som har den minsta omfattningen av industrin. I huvudsak är det småindustri, men under 1960-talet har också ny företagsamhet kommit till. I de tidigare prognoser som länsstyrelsen har gjort räknade man med en ökning av antalet industrisysselsatta under 1960-talets sista år på ca 1000 personer. Utvecklingen har dock blivit en helt annan. Flera företag har lagt ned sin verksamhet, och någon egentlig ökning av antalet sysselsatta i denna näringsgren har inte ägt rum. Den här utvecklingen har givetvis märkts i flyttningssiffrorna. Sedan år 1950 har Gotland haft ett utflyttningsöverskott på 9300 personer. Enligt de prognoser som länsstyrelsen har räknat fram och som senast i fjolårets statsverksproposition justerades nedåt beträffande det väntade befolkningstalet år 1980 skulle vi få ett utflyttningsöverskott fram till år 1980 på ytterligare 11 000 personer. Framöver skulle det alltså bli en mycket god tillgång på arbetskraft på Gotland, och det är ju någonting för företagare landet runt att tänka på. Vi skulle enligt inrikesdepartementets planeringssekretariat komma ned till 47 000 invånare år 1980 mot för närvarande 54 000. Endast Jämtland och Norrbotten skulle få en procentuellt sämre utveckling än Gotland. Norrlandsdebatten börjar nu äntligen höras och skall väl också snart ge resultat. Norrlands sak måste på allt sätt stödjas, men det behöver inte medföra att Gotlands län skall ställas utan lokaliseringsstöd. Jag vill nämna några siffror. Mellan 1940 och 1960 ökade folkmängden i Norrland samt i Kopparbergs och Värmlands län med mellan 9 och 10 procent. Under samma tid minskade folkmängden på Gotland med mellan 7 och 8 procent. Alltså en mycket sämre utveckling. Mellan 1960 och 1980 beräknas folkmängden i dessa län i norra Sverige att minska med 10 procent, medan Gotlands befolkning under samma tid beräknas minska med 13,3 procent. Det framgår alltså klart av dessa siffror att vårt faktiska läge är sämre än de nordliga länens. Till detta kommer att Gotland är en sluten enhet omgiven av havet och inte har möjlighet att till rimliga kostnader tillgodogöra sig angränsande områdens tillgångar till sysselsättning, service etc., som man kan göra på andra håll och för vilket det krävs ett visst befolkningsunderlag för att inte kostnaderna skall bli alltför betungande. Genom utflyttningen av yngre arbetskraft får vi också en snedvriden befolkningsstruktur, precis som i underutvecklade områden. Vi har också fått en levnadsstandard, som är den lägsta i Sverige. Inkomsterna per capita är lägst av alla län. Medelinkomsten är exempelvis dubbelt så hög i Stockholmsområdet som på Gotland. Problemen på Öland är i stort sett desamma, om man undan tar tillkomsten av Ölandsbron och servicemöjligheterna på fastlandet. Men utredningsmannen för inte ett sådant resonemang.

Man hugger alltså till med problemen på Gotland för att motivera varför delar av Bohuslän och Älvsborgs län inte längre skall vara med i stödområdet. I stället skulle man naturligtvis dra de rätta slutsatserna och föreslå att Öland och Gotland skulle tas med i stödområdet, få samma villkor som stödområdet eller — om det inte skall finnas något stödområde — få samma villkor som de områden som verkligen behöver stöd. Jag har velat fästa uppmärksamheten på denna fråga, då det nu pågår arbete i departementet inför propositionen om lokaliseringsstöd. Det är verkligen angeläget att Gotland och även Öland inte blir bortglömda utan att man prövar behovet av stöd mot bakgrund av de prognoser som finns och att man då också tar hänsyn till att en viss folkmängd behövs för en godtagbar service. Riksdagen har tidigare av länsmyndigheterna på Gotland begärt en dylik utredning om befolkningsstorleken för en godtagbar service. Den är också klar och har överlämnats. Jag tror att alla vi gotlänningar vore mycket tacksamma om inrikesministern kunde få fram ett positivt beslut beträffande lokaliseringsstöd till Gotland. Beträffande Gotland vill jag ytterligare säga att ni på fastlandet, som avgör hur en sådan här liten — men som jag ändå hoppas även från rikssvensk synpunkt värdefull — provins skall be Statsverkspropositionen m.m. handlas, måste betänka att vi verkligen har speciella problem som man måste ta hänsyn till vid beslut som fattas här i riksdagen. Jag skall inte i dag ta upp debatten om de höga fraktkostnaderna. Det har jag gjort flera gånger tidigare, och de är aktuella, men jag vill erinra om dem. Vi anser att mervärdeskatten på personbilar är en klar orättvisa, som i huvudsak endast drabbat Gotland och Öland. Det förslag till nya fordonsskatter som framlagts av en utredning kommer, om det genomföres, att speciellt drabba Gotland, då det är stora släp, bilar och trailers som för över godset till Gotland på färjorna. Skatterna är höga. Nyligen gick genom pressen en uppgift om en socken, Lojsta, som fick så hög skatt att man måste trycka ny skattetabell som det skulle stå 26 kronor på. Trots detta får vi ett relativt sett lågt skatteutjämningsbidrag. Av de län som finansministern nämner i statsverkspropositionen i samband med skatteutjämningsbidragen, nämligen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Gotland, hade Gotland den högsta utdebiteringen, 21:28. Men vi får lägre skatteutjämningsbidrag per skattekrona än såväl Jämtland, Norrbotten som Västerbotten. I sämsta fall får vi 2:54 kronor lägre skatteutjämningsbidrag per skattekrona. En justering av skattekraftsområdena är synnerligen motiverad. Slopas nu kommunalskatteavdraget, blir situationen ännu sämre, åtminstone för kvalificerad arbetskraft av olika slag. Om jag nu lämnar Gotland vill jag bara rent allmänt säga beträffande lokalisering att det är angeläget att vi får en beräkning som visar hur näringslivets koncentration till vissa orter påverkar samhällets kostnader, som uppstår med anledning av inflyttningar till orterna. Dessa samhällets kostnader bör naturligtvis vägas mot vad det kostar att flytta industrin till områden med god tillgång på arbetskraft och där det kanske redan finns tillräcklig samhällelig service. Även kostnaderna för flyttning av arbetskraften till de expanderande orterna och den kapitalförstöring som uppstår på avflyttningsorterna, genom att bostäder och andra anläggningar inte längre nyttjas, bör medräknas. Först när man får en sådan översikt, som väger såväl företagens, den enskilda arbetstagarens som samhällets kostnader på den ena orten — om företaget flyttar dit — mot kostnaderna på den andra orten om företaget ligger kvar, arbetskraften flyttar dit och orten måste expandera, kan man avgöra vilket som är samhällsekonomiskt riktigt att satsa på. Bankoutskottet begärde i våras en dylik undersökning, som särskilt skulle avse de samhällsekonomiska kostnaderna. Det skulle vara intressant att höra om den kommit i gång och när arbetet kan väntas bli färdigt. En viktig förutsättning för att vi skall lyckas få ett bättre utvecklat näringsliv till orter med sysselsättningssvårigheter är att man också på olika sätt ger näringslivet på dessa orter möjlighet att utvecklas även av egen kraft. Under en högkonjunktur, då det råder brist på personal i expanderande orter, bör näringslivet i områden med sysselsättningssvårigheter ha =: bättre möjligheter än annars att utvecklas. Då skulle man på olika sätt underlätta utbyggnad och expansion i dessa svagare områden, detta så mycket mer som man inte då bidrar till översysselsättningen och överexpansionen i landet. De problemen finns ju på orter med brist på arbetskraft. I ett sådant här läge är det naturligtvis angeläget att näringslivet för en eventuell utbyggnad har tillgång till pengar. Kreditrestriktionerna slår ju lika hårt över hela landet och hindrar därigenom expansionen i en tid då företagen på de svagare orterna har större möjligheter att expandera än någonsin. I en lågkonjunktur tillämpar man i stor utsträckning selektiva åtgärder, som inte ger några generella favörer åt de svagare områdena. Man missgynnar alltså de svaga vid en hög konjunktur, men man gynnar dem inte heller under en lågkonjunktur, då flyttar man arbetskraften därifrån. Nu borde medel ställas till förfogande för att ge bättre kreditmöjligheter just i de områden där arbetslöshet finns. Därigenom underlättas produktionsmöjligheterna där, arbetskraften behöver inte flytta i samma omfattning som hittills och dra extra kostnader vid själva flyttningen eller på den nya orten konkurrera om bostäder o. d. Till sist, herr talman, vill jag bara säga att om vår arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik skall kunna genomföras effektivt, måste vi ha ett verk uppbyggt och arbetande på rationellaste möjliga sätt med syfte att bl.a. ge den bästa servicen åt både arbetssökande och arbetsgivare. Det är tillfredsställande att inrikesministern tagit avstånd från statskontorets förslag om kraftig indragning av arbetsförmedlingskontor, vilket kanske skulle spara en del för statsverket men skulle ytterligare försvåra möjligheterna för glesbygdens folk att hålla kontakt med arbetsförmedlingen. Jag är därför glad över att inrikesministern förklarat att en riktpunkt för antalet distriktskontor bör vara att det normalt skall finnas ett sådant kontor i varje kommunblocksanpassad A-region. Till varje distriktskontor bör anslutas ett lämpligt antal fasta lokala enheter som kallas lokalkontor. Dessa bör också ha resurser att själva handlägga flertalet förmedlingsärenden och under överskådlig framtid betraktas som normala delar av organisationen. Detta uttalande verkar välavvägt och bör ge en god ledning för dem som arbetar inom verket.

Herr talman! Man kan inte förneka att första kammaren i årets remissdebatt har spelat en dominerande roll, det är egentligen bara TV som inte har lyckats upptäcka detta. Orsaken till att första kamaren under det sista året har upplevt något av en renässans har självfallet sin förklaring i att såväl folkpartiet som moderata samlingspartiet har bytt sina gruppledare och skickat hit folk av högre politisk dignitet. Det ligger något av ödets ironi i folkpartiledaren Gunnar Heléns inträde i första kammaren. Om folkpartiet hade lyckats i sina strävanden att tidigare få bort denna kammare, så hade herr Helén fortfarande varit kvar som kungens troman i Växjö och haft sina små palavrer med dem som vill lapa solsken på residensets trappa, eller sysslat med utvandrarfrågor. Då hade han inte haft möjlighet att agera från denna kammares talarstol. Nog tycker jag att folkpartiets ledning har all anledning att vara tacksam för att författningsrevisionen träder i kraft först den 1 januari 1971. Att ha en ledare utan placering i riksdagen hade ju variten hopplös situation för partiet. Men även moderata samlingspartiet har egentligen anledning att vara tacksamt för att den nya författningen träder i kraft nästa år. Härigenom har man åtminstone tillfälligt kunnat lösa sin ledarkris och behålla herr Holmberg som ledare i andra kammaren och i partiet. Om lösningen blir mer än ettårig återstår att se. Herr Bohmans inträde i denna kammare betyder emellertid att herr Virgin på nytt har fått göra en s.k. strategisk reträtt och för andra gången på ett par år fått träda tillbaka från gruppledarskapet. I schackspel brukar man ju tala om att man får offra en bonde. Här är det tydligen fråga om att man fått offra en stor bonde, eller kanske man kan tala om att det ägt rum ett kaptensbyte. Det enda som är klart på den moderata sidan är att de mörkblå kommer att dominera här även i fortsättningen. Det är inte så mycket som är sig likt från förr på den borgerliga sidan, och man får väl vara tacksam för att herr Torsten Bengtson är kvar som gruppledare för centerpartiet, även om andra kronprinsar har tagit över tronföljden i partiet i stort. Till de mest pålitliga beträffande ledarskapet i denna kammare hör sedan gammalt den kommunistiska gruppen. Herr Werner kommer tillbaka som ledare över sig själv. Någon ordning får det väl ändå vara inom det partiet, som herr Hermansson så kraftfullt uttryckte det på kommunistkongressen. Om det är någon ordning kvar i centerns ungdomsförbund är emellertid en öppen fråga. Det brukar inte vara vanligt att andra politiska ungdomsförbund har något samröre med vänsterpartiet kommunisternas ungdomsorganisationer. Men i slutet av förra året anordnade centerpartiets ungdomsförbund, som för närvarande tycks befinna sig i något slags politiskt ingenmansland, en demonstration här i Stockholm med den politiska gråterskan Sara Lidman som talare. Jag skulle vilja rikta en fråga till centerpartiet: Är det inte med ett visst bekymmer som man ser hur ungdomsrörelsen på detta sätt håller på att urarta? Sara Lidman har ju också sökt spela en roll i den tragiska gruvkonflikten, liksom Henning Sjöström. Båda två är lika främmande för svenskt organisationsliv och vet egentligen mycket litet om förhållandena på arbetsmarknaden. De är minsann inte lämpade för att klara upp trassliga konflikter. Jag skall inte närmare gå in på orsakerna till att de har framträtt i Kiruna. Jag vill bara notera att det är inte genom sådana ombud som arbetarnas sak kan föras till seger. Det har varit svensk arbetarrörelses stora styrka att den alltid hållit på regler och stadgar. Hela arbetarrörelsens historia bär vittnesbörd om hur majoriteten valt att gå den vägen. Någon genväg ges inte. Den direkta aktionens väg, som kommunister av olika schatteringar predikat under årens lopp, har dess bättre aldrig följts av den fackliga rörelsen. Den har mötts av klara besked från medlemmarnas sida: Vi väljer demokratins och förhandlingarnas väg. Det är också den som har gett stora re sultat. Det är på den vägen den fackliga rörelsen i Sverige måste fortsätta. Men dessa självklara principer innebär å andra sidan att arbetsgivarparten inte får fastna i stelbenta former och göra hårdnackat motstånd mot varje reform som är erforderlig från de anställdas sida. Det är ett absolut krav att inflytandet från de anställda i företaget måste öka, att tryggheten i arbetslivet stärks och att trivsel, som är en mycket viktig faktor, skapas i de av hets och jäkt många gånger pressade arbetsförhållandena i fabriker och verkstäder. De stora vinsterna inom en del företag i vårt land och de därmed ökade utdelningarna till aktieägarna har självfallet gett näring åt ett missnöje hos arbetargrupper som får slita hårt och tungt i ett smutsigt arbete, ibland i hälsovådliga lokaler och med dålig lön samt sämre sociala villkor än andra samhällsgrupper. De reaktioner som framkommit på olika arbetsplatser är därför fullt förklarliga. De strejkaktioner som förekommit under den senaste tiden skulle emellertid innebära en stor olycka för både arbetarrörelsen och landet om de fortsatte. De skulle i själva verket drabba de lägst avlönade, de som arbetar i företag som inte har någon möjlighet att ge en bättre löneutdelning, bl.a. handel, textil, skor och konfektion. Därför åstadkommer dessa strejkaktioner utan tvivel i det långa loppet inte några förbättringar utöver avtalens ram. Man har sagt från arbetsgivarhåll att de vilda strejkerna är styrda. Hittills har man emellertid inte kunnat bevisa detta. Jag tror att orsakerna till dessa strejker många gånger ligger på det psykologiska planet. Ett klart drag i de flesta av de strejker som ägt rum under senaste veckan är att det rör sig om ett förhållandevis stort antal utländska arbetare som strejkar och att dessa oftast inlett sittstrejker vid företagen. Här spelar säkerligen både språksvårigheter och personalpolitiken vid företagen en stor roll. Jag har i dag fått besked om att det i går eftermiddag vid Husqvarna vapenfabrik förekom en arbetsnedläggelse som har just sådana aspekter. Det rörde sig här om isländska arbetare som endast mycket kort tid varit i företagets tjänst. När avlöningarna delades ut fick de inte ett enda öre i sina kuvert. De hade inte varit i företagets tjänst tillräcklig lång tid för detta. Men islänningarna kan ju inte leva allenast av luft. De måste som andra ha pengar för att klara sig, och då måste det framstå som en självklar sak att företaget betalar ut förskott så att de har möjlighet att få medel till sitt livsuppehälle. Jag vill i detta fall helt lägga skulden på en dåligt skött företagspolitik. Så får det helt enkelt inte gå till inom ett modernt företag i Sverige i dag. Vill man ha en god ordning på arbetsmarknaden, då måste också företagen ta konsekvenserna och ge den utländska arbetskraften informationer och där så erfordras, som i detta fall, förskottsbetalningar på lönerna. Nu fick fackföreningens ordförande krafsa kastanjerna ur elden åt företaget. Han borde ha andra arbetsuppgifter och inte behöva agera som hjälpgumma åt företagsledningen på grund av en dåligt skött personalpolitik. Jag vill ta upp en annan viktig samhällsfråga i mitt inlägg. Det gäller markoch bostadspolitiken. Utan tvekan har mycket uträttats både på den kommunala och på den statliga sidan för att råda bot på en del av de avigsidor som detta fält uppvisar. Men mer behöver ske. Jag hälsar därför med tillfredsställelse den av inrikesministern aviserade utredningen om vissa företeelser på bostadssektorn. Det gäller framför allt det samröre som i dag förekommer på både markoch materialsidan. Det är djupt otillfredsställande att en del kommuner kommer i klorna på kapitalstarka företag som köper marken, ibland mit" för ögonen på kommunerna, vilka har svårt att klara kapitalfrågan för att kunna göra erforderliga markförvärv. Sedan erbjuder de kommunerna att få köpa en del av marken mot det viktiga medgivandet att byggnadsföretaget får förhandslöfte om byggnadskvot under en lång tidrymd. Ett flagrant exempel på hur det kan gå till i ett sådant sammanhang — det är i regel borgerligt styrda kommuner där något sådant inträffar — är en överenskommelse som Skånska cementgjuteriet nyligen träffat med en stad i Sydsverige sedan Cementgjuteriet medan staden låg i underhandlingar med ägaren och hade expropriationsrätt på området, bakom ryggen på staden köpt ett attraktivt markområde. Efter avslutat köp erbjöd Cementgjuteriet staden att få överta en del av markområdet mot villkor att företaget fick sig tilldelad en bostadskvot på ungefär 140 lägenheter om året. Den borgerliga majoriteten gick med på förslaget, och där står man nu med ett avtal med Skånska cementgjuteriet som måste infrias av den större kommunala enhet som träder i kraft vid kommunsammanläggningen 1971. En tillfällig borgerlig majoritet har således för tio år framåt bundit den kommunen för en garanterad bostadskvot åt ett privat byggnadsföretag. Vem är det som får betala kalaset? Jo, det är de hyresgäster som så småningom får flytta in i bostäder byggda av detta spekulativa byggnadsföretag. Vem är det som berett marken för ett sådant tillvägagångssätt? Jo, en borgerlig majoritet där centerpartiet utgör tungan på vågen. Den historia jag här i korthet redovisat inger onekligen bekymmer om det blir vanligt att tillämpa sådana metoder. Det är orättvist mot både hyresgäster, skattebetalare och andra byggnadsföretag som inte får möjlighet att tävla på lika villkor med monopolföretaget. Den fria konkurrensen som de borgerliga brukar omhulda har i detta fall satts ur spel. Så till sist, herr talman, bara några ord om invandrarna och deras anpassning till vårt land. Det står utom allt tvivel att den arbetskraft som kommer från de nordiska länderna och från en del sydeuropeiska länder utgör ett värdefullt tillskott för att klara vårt arbetskraftsbehov. Den utländska arbetskraften får i dagens högkonjunktur med brist på yrkesarbetare och svårigheter att skaffa folk till tunga och slitsamma yrken en verkligt stor betydelse. Det är därför viktigt att de som kommer till vårt land också får ett ordentligt mottagande. Tidigare har det på sina håll varit illa ställt med företagens vilja eller förmåga att ordna exempelvis bostadsfrågan. Utlänningarna får ofta de sämsta bostäderna och hamnar i trista miljöer. Här är det verkligen plats för ett observandum: Menar vi allvar med att den utländska arbetskraften är välkommen till vårt land, då gäller det också för de företag som anställer den att ordna bostadsfrågan hyggligt och att även klara dess språkliga anpassning. Det är en dålig personalpolitik att låta utländska familjer hamna vind för våg i slumbostäder och strunta i hur de får det i sin nya omgivning. Jag har också hört att ett hotell vägrat att ta emot isländska gäster, trots att hotellet inte varit fullbelagt. Här är det verkligen fråga om en omprövning av vår attityd mot dem som kommer utifrån för att arbeta i vårt land. Det gäller för övrigt inte bara för dem. Det är lika självklart och angeläget att arbetskraft som kommer från andra delar av vårt land till de regioner som ropar efter arbetskraft också får ett gott mottagande. Anpassningen kan vara svår för alla, men den blir lättare om man för en klok personalpolitik med god kontakt och goda informationer till dem man anställer.

Herr talman! Vi har nyss passerat tröskeln till ett nytt årtionde, ett årtionde under vilket det kommer att finnas behov av solidaritet för att skapa Varje årtionde har varit fyllt av reformer och nyskapande, åtminstone under den tid socialdemokraterna regerat. Många reformer genomfördes under 1960-talet, av vilka somliga utan tvekan redan nu är i behov av förbättringar och översyn, detta i takt med den samhällsutveckling som sker. När vi nu gått in i 1970-talet är det många nya reformer och åtgärder som behövs för människorna. Utan tvekan är det nödvändigt att vi fortsätter att infria löftena om en ökad jämlikhet och ger löftena och kraven praktisk utformning med siktet inställt på handling. Vi har som socialdemokrater naturligtvis alltid arbetat för ökad jämlikhet och utjämning människor emellan. Men mycket återstår, mycket som gäller den enskilda människans trygghet och möjlighet att känna tillfredsställelse i arbetet och på fritiden. Den kroppsarbetande svenskens förhållanden måste på ett radikalt sätt förändras och förbättras. Säkert kan hets och otrivsel vara en av anledningarna till de vilda strejkerna. Det gäller för oss att skapa medinflytande, medbestämmanderätt och mera harmoniska och trevliga arbetsplatser. Detta måste gälla alla anställda oavsett arbetsgivare.

Jag hoppas dock att inte förslaget genom tolkningar av paragrafer och utformningar av intyg förfuskas till förfång för de människor som alltför väl behöver sänkt pensionsålder, t.ex. skogs-, gruvoch byggnadsarbetare. Det finns naturligtvis även inom industrin människor som är hårt pressade och som kan vara i behov av en sådan förmån. Låt mig, herr talman, nu gå över till några andra saker, som för mig också är väsentliga, och då börja med att säga att årets statsverksproposition tycks mig präglad av en strävan att i praktisk handling åstadkomma ökad jämlikhet. Det finns många saker som man utan vidare kan uttrycka sin stora tillfredsställelse med, när man tar del av årets statsverksproposition. Jag vill uttala min glädje över att satsningen är så stor när det gäller vuxenutbildningen. Denna är ett led i den praktiska handlingen, i strävandena att åstadkomma ökad jämlikhet. Framför allt öppnas här möjligheter till studier för de människor som tidigare inte haft förmånen att få studera och komma i åtnjutande av de förmåner som skapats genom den nya ungdomsskolan. Nu får alltså även vuxna möjligheter till utbildning, som kan leda till andra och bättre levnadsförhållanden för den vuxna generationen. Det gäller för oss att gå vidare och skapa goda förutsättningar för att tillvarata människors kunskaper och intressen på olika områden. Uttrycket ”rätt man på rätt plats” måste omsättas i praktisk handling. Problemen är många, och framtida satsningar behövs för att skapa likvärdiga mänskliga förhållanden på en rad olika områden. Behov föreligger av ytterligare kraftiga satsningar vad gäller lokalisering och industrietablering i orter och områden, där det kan anses möjligt att åstadkomma en regional service för ett omland med ett befolkningsunderlag av den storleksordningen att allsidiga serviceinrättningar kan skapas och i viss utsträckning redan har skapats. Satsningen bör vara sådan att orten och området blir så livskraftiga att ”strålningen” gynnsamt påverkar även andra orter inom området. Jag tänker då naturligtvis i första hand på de nya storkommunernas centralorter. Redan vid höstens remissdebatt uttryckte jag min tillfredsställelse över det s.k. Norrlandspaketet, men låt mig också nu uttrycka min glädje över detta. När sedan under hösten den ”Lemneska utredningen”, SOU 1969:49, om den fortsatta lokaliseringsoch regionalpolitiken kom, underströks ytterligare behovet av samhällets satsningar på de norra delarna av vårt land. 15 orter angavs som Pprioriteringsorter, d.v.s. orter där särskilda satsningar skulle göras. Jag är glad över att det satsas på dessa. Men, herr talman, vad jag däremot inte är glad över är att ingen ort ansetts värd satsningen som Pprioriteringsort i det län från vilket utflyttningen varit nästan hårdast i landet — större än i flera av Norrlandslänen — det län som ligger närmast söder om Norrland, nämligen skogslänet Kopparbergs län, eller Dalarna. Företagare, politiker och andra som deltar i samhällsbyggandet borde se på Dalarna annorlunda än hittills. Dalarna har så mycket att ge som andra landskap inte har, och många servicenäringar är utbyggda så att de svarar mot de krav människor ställer på sin boendeort. Däremot är förhållandet mindre gynnsamt när det gäller en allsidig industriell utveckling — därvidlag är mycket övrigt att önska. Ett önskemål är att hela länet skulle tillhöra ett framtida stödområde och att åtminstone en ort i länet får status och ställning som Pprioriteringsort. Det bör då vara den nordligaste av länets centralorter, nämligen Mora. Förhoppningen är att antalet prioriteringsorter utökas med en ort, Mora köping i Kopparbergs län, samtidigt som hela länet — med tanke på de sysselsättningsförhållanden som råder och den ensidiga näringslivsstrukturen — borde tillhöra det allmänna stödområdet. Mora behöver bli den 16:e prioriteringsorten, om människorna i den norra länsdelen skall kunna erhålla den service som är nödvändig för att de skall få möjlighet att stanna kvar och Statsverkspropositionen m.m. för att de orter som utgör kommuncentra inom regionens övriga kommunblock också skall kunna behålla sin livskraft och ge service åt sina invånare. Det bör ligga i allas intresse — samhällets, industrins, servicenäringarnas och de enskildas att ytterligare utflyttning från Dalarna inte sker. Som bosatt i den nordvästra länsdelen hyser jag särskilt den förhoppningen när det gäller norra och västra delen av länet, även om jag av naturliga skäl inte vill förringa problemen i övriga delar. Med detta har jag velat framhålla nödvändigheten av att den påbörjade satsningen på regionaloch lokaliseringspolitik får fortsätta och utökas så att vissa delar av landet inte blir bortglömda. En personlig förhoppning är att regeringen satsar på fler »Norrlandspaket» men att Norrlandsbegreppet då vidgas att gälla även skogslänet Kopparbergs län. Herr talman! Trafikpolitiken måste utgöra en del av vår regionaloch lokaliseringspolitik så att det blir möjligt för människor att bo utanför de tätast befolkade områdena. Eftersom kommunikationerna har stor betydelse för näringslivets etablering, vore det önskvärt att skapa bättre och snabbare kommunikationer för hela Kopparbergs län. Hänsyn bör också tas till fraktkostnaderna. Sådana fraktkostnadstabeller bör åstadkommas att näringsliv och enskilda inte missgynnas av att befinna sig utanför tätorter. Länet har varit ett föregångslän när det gällt turismen — en turism som alltmer brett ut sig inom länet och på senare år särskilt inom fjällområdena. Men skall turisterna känna sig välkomna också i framtiden, då måste det finnas goda kommunikationer och bra vägar. Vägarna inom länet är att betrakta som allt annat än bra, särskilt de vägar som skall befaras för att folk skall kunna komma till fjällområdena i den västra och norra länsdelen. De allmänna kommunikationer som erbjuds besökaren av vårt lands sydli gaste fjällvärld — och den ortsbefolkning som bor i området — är allt annat än bra. Låt mig, herr talman, citera en tidningsrubrik från Dala-Demokraten den 2 januari 1970 som lyder på följande sätt: »Mardrömsresa till Malung. Var har SJ sin service?» Tyvärr var rubriken sann, och verkligheten var om möjligt värre. Det hela blir inte bättre av att liknande rubriker skulle ha kunnat stå några dagar tidigare. För att inte lämna denna fråga helt åsido vill jag ange vad den åsyftade resan innebar för problem. Under resan färdades personer som på grund av trängseln måste stå eller sitta på medtaget bagage under två timmar. Jag vill i detta sammanhang säga att jag inte på något sätt vill skylla det inträffade på den som närmast fick skulden — en motorvagnsförare och en konduktör — utan ansvaret måste ligga på ett högre plan, när det gäller planeringen, eftersom det här måste vara fråga om en bristande planering, från något befäls sida. Herr talman! Jag har velat påtala detta mot bakgrunden av vad jag tidigare sagt om trafikpolitiken som en nödvändig del av övriga samhälleliga satsningar. Låt mig här påtala också en annan sak som jag finner väsentlig från lokaliseringssynpunkt och som jag påtalade redan vid höstremissdebatten, nämligen önskvärdheten av att enhetliga telefontaxor kommer till stånd. Sedan nu i stort sett hela landet automatiserats, borde förutsättningarna för en enhetlig telefontaxa — i likhet med vad posten tillämpar — vara möjlig att genomföra. Det är ett jämlikhetskrav att inte människor som bor mindre centralt skall drabbas av stora telefonkostnader vart man skall ringa. Den påbörjade försöksverksamheten med stöd till en rad praktiska försök när det gäller utpräglad glesbygd — och då särskilt försöken att lösa de äldres serviceproblem — är mycket glädjande. Min förhoppning är att för söken kan fortsätta — det har också aviserats i statsverkspropositionen om ytterligare höjningar för ändamålet — och att satsningarna på sikt ytterligare utökas. Det bör vara en rättighet för människorna och en samhällelig skyldighet gentemot människorna i glesbygderna att dessa får del av den ökade samhällsservicen. Förutsättningarna för att samhället skall göras mera vänligt för den enskilde medborgaren är att de som finns och verkar i centralförvaltningen lyssnar till vad vi som kommer från fältet har att säga. Jag tror säkert också att de synpunkter som framförs från fältet når fram till rätt adress så länge vi har en socialdemokratisk regering i detta land. Kravet på ökad jämlikhet får inte enbart gälla kronor och ören i avlöningspåsen utan också miljö och trivsel på arbetsplatsen, service och kommunikationer var man än bor, sociala förmåner och känsla av trygghet när behov av hjälp är påkallat. Det gäller för oss, herr talman, att visa solidaritet och praktisk handling för att klara förändringarna.